När jag nu förklarar höstsessionen av 1966 års riksdag öppnad, ber jag att få hälsa kammarens ledamöter hjärtligt välkomna åter i detta hus och hoppas att den sommar som har förgått, trots valkampanj och andra besvärligheter, har gjort att ledamöterna med förstärkta krafter återkommer till denna höstsession som säkerligen kommer att bli ganska arbetsfylld. Hjärtligt välkomna! Vid granskning av fullmakten, som företagits inför chefen för justitiedepartementet och i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, har någon anmärkning ej framställts mot fullmakten. Detta protokoll och den granskade fullmakten skall överlämnas till första kammaren.

En PM har utdelats med en rad uppgifter om hur den nya anläggningen fungerar. Sedan ärendena på föredragningslistan genomgåtts kommer en demonstration av apparaten att göras. Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för sammanträden under höstsessionen. Av planen framgår, att remissdebatt hålles tisdagen den 1 november med eventuell fortsättning onsdagen den 2, då i vart fall arbetsplenum hålles. Frågestunderna hålles, med början torsdagen den 27 dennes, i regel torsdagar i första kammaren kl. 16.00 och i andra kammaren 16.30; en omkastning mellan kamrarna sker de två sista veckorna under sessionen, då frågestunderna hålles i andra kammaren kl. 10.00 och i första kammaren kl. 11.00. Höstsessionen beräknas kunna avslutas senast fredagen den 16 december. Före remissdebatten kommer ledamöterna att tillställas sedvanlig tidsplan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden. Till ledamöterna har vidare på sedvanligt sätt utdelats en av förvaltningskontoret uppgjord förteckning över ärenden som uppskjutits till hösten och en av statsrådsberedningen uppgjord förteckning över propositioner, avsedda att föreläggas riksdagen under höstsessionen. Ytterligare har utdelats en redogörelse för arbetet med riksdagens skoltjänst.

Herr talman! Frågan om effektivare åtgärder för att hejda prisstegringarna har en framskjuten plats i den politiska debatten i vårt land. Särskilt ägnades saken stor uppmärksamhet under årets valrörelse. Delvis kan valutslaget därför betraktas som en opinionsyttring för åtgärder ägnade att bryta den hittillsvarande prisutvecklingen. Den förda högräntepolitiken bidrar starkt till varuprishöjningarna samt till ökningen av bostadshyror och byggnadskostnader. Sedan år 1963 har riksbankens diskonto höjts fem gånger, varje gång med en halv procent. Nuvarande sex procent utgör högsta diskonto sedan år 1932. varit att räntehöjningar utgör lämplig metod för att dämpa ett inflationsdrivande övertryck i ekonomien. ägde det sin riktighet att högräntepolitik utgör ett effektivt medel skulle väl emellertid inflationsproblemet knappast ha varit så allvarligt som det nu är. Det torde inte kunna förnekas att högräntepolitiken haft en allmänt prisuppdrivande effekt, varav följer att övertryck i ekonomien borde motverkas med andra medel.

Nu ser vi en ökad spänning mellan trygghetskravet och blandekonomien. Sannolikt kräver framtiden mycket mera planering över hela fältet.» Detta uttalande är intressant i flera hänseenden, bland annat ur följande aspekt: Om samhället i högre grad satsar på en planmässig kapitalförsörjning över hela det ekonomiska fältet borde följa att man i mindre grad litar till räntan som kreditreglerande faktor. Detta borde öppna möjligheterna för lägre räntor, som skulle ha en väsentlig betydelse för prisoch hyresutvecklingen. Den nuvarande högräntepolitiken påverkar särskilt starkt byggnadsoch boendekostnaderna. Allmänt räknas med att en procents höjd ränta medför hyresökningar om 12—14 procent. Eftersom räntan sedan 1963 stegrats med två och en halv procent har effekten blivit en betydande ökning av byggkostnaderna och hyrorna. Dessa verk ningar av den förda räntepolitiken måste enligt min mening betecknas som i hög grad socialt skadliga. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till hans excellens statsministern få rikta följande fråga: Anser statsministern för sin del att en ändring av den ekonomiska politiken bör kunna öppna perspektivet om en väsentligt lägre ränta som ett led i bekämpandet av inflationen?

Herr talman! I Kungl. Maj:ts Proposition nr 52 år 1966 angående riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken m.m. föreslår departementschefen bl.a. viss vidgning av omskolningens användningsområde. Tidigare gällande regler innebar att som villkor för erhållande av utbildningsbidrag gällde att den utbildningssökande skulle vara eller riskera att inom en nära framtid bli arbetslös eller eljest vara svårplacerad på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutredningen föreslog att denna bestämmelse borde ges en så generös tolkning, att formella hinder för en från anpassningssynpunkt erforderlig yrkesutbildning inte skulle kunna uppstå. Detta gällde i synnerhet arbetslöshetsvillkoret. Departementschefen ansluter sig i propositionen till utredningens förslag i denna punkt. Departementschefen anför vidare: »Omskolningen kan emellertid även utformas så att den tillgodoser ett vidare samhällsekonomiskt mål än det nu angivna . Den kan sålunda mera renodlat än f. n. ges uppgiften att påverka och påskynda strukturomdaningen i näringslivet och på så sätt medverka till att säkra en snabb tillväxttakt i näringslivet och på så sätt medverka till att säkra en snabb tillväxttakt i ekonomien. Detta är en aspekt som särskilt har framhållits i LO:s yttrande.» Departementschefen diskuterar också omskolningen som ett medel att lösa låglönegruppernas problem i anslutning till målsättningen för inkomstför delningen i samhället.

Samhällets intresse av att underlätta och påskynda omvandlingsprocessen kan medföra att omskolningsverksamheten många gånger måste ges en aktivare roll och sättas in på ett tidigare stadium än som nu är möjligt.» Denna roll som departementschefen härigenom tilldelar omskolningsverksamheten blir helt annorlunda än den arbetsmarknadsutredningen föreslog. Detta understryks också av departementschefens yttrande i riksdagsdebatten. »Men det finns skäl som talar för att samhällets medverkan i strukturomvandlingen inte bör begränsas till att bara underlätta den. Vi kan inte räkna med att alla sektorer av näringslivet kan utvecklas positivt. Förutsättningen för en gynnsam ekonomisk utveckling i samhället är därför att sådana grenar av näringslivet som inte kan hävda sig ur produktivitetssynpunkt får stå tillbaka för att andra som är mera lönsamma skall kunna expandera.» Med dessa nya målsättningar upphävs arbetsmarknadsorganens neutralitet på arbetsmarknaden. Departementschefen anser emellertid att arbetsmarknadsverket genom samverkan skall klara såväl sin uppgift som neutral förmedlare mellan arbetskraft och arbetsgivare som sin nya uppgift som aktiv främjare av strukturrationaliseringen. »Att exempelvis pröva omskolning med hävande av arbetslöshetskriteriet ställer krav på smidighet vid tillämpningen. Beslutet bygger emellertid på ett allmänt förtroende för handläggningsmyndigheten inom näringslivet. Verkställigheten när det gäller de arbetsmarknadspolitiska frågorna kräver ett gott samarbete mellan intressenterna. Endast genom samverkan kan resultatet bli det bästa. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att understryka detta.» Statsutskottets majoriet anslöt sig i sitt utlåtande nr 107 år 1966 i allt väsentligt till departementschefens förslag och det blev också riksdagens beslut. Departementschefens uttalanden i propositionen och riksdagens ställningstagande gäller emellertid endast målsättningen och riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken. Möjligheterna att förverkliga dem på ett riktigt sätt ute på fältet sammanhänger i första hand med de mera detaljerade anvisningar som utfärdas av departementet och arbetsmarknadsstyrelsen. 1. Vilka anvisningar har utfärdats eller avses utfärdas för arbetsmarknadsverket och dess lokala organ med avseende på dess nya uppgifter att genom aktiva insatser påskynda strukturomvandlingen? 2. Vilka grenar av näringslivet anser departementschefen inte kan hävda sig ur produktivitetssynpunkt utan bör få stå tillbaka för att andra som är mera lönsamma skall kunna expandera? 3. Vilka kriterier avses bli tillämpade när det gäller att bedöma produktivitetssynpunkten? 4. När och på vilket sätt avser departementschefen tillsätta den av riksdagen begärda utredningen beträffande effekten av omskolningsverksamheten?

Herr talman!

En viss spänning består emellertid alltid mellan den enskildes rätt till fri livsgestaltning och gemenskapens rätt till skydd mot destruktiva livstendenser. Ungdomsproblemen ger i dagens samhälle bevis på att en sådan spänning existerar. Jag tänker i detta sammanhang på förhållandena kring större motortävlingar, närmast kring det s.k. Kanonloppet i Karlskoga under senare delen av augusti. Kanonloppet samlar årligen ett mycket stort antal åskådare, mer än 40 000 betalande. Av dessa åskådare är många ungdomar från skilda håll i landet. Stockholm, Göteborg, Skåne och Norge synes ha varit särskilt starkt företrädda vid årets tävlingar. Avsevärda svårigheter av social och ordningsmässig natur har under senare år rapporterats. I avsikt att bilda sig en personlig uppfattning genom förstahandskontakt har byråchefen i socialstyrelsen Göta Rosén under ett par år besökt tävlingarna. Tre kolleger från socialstyrelsen hade i år slagit följe med henne, bl.a. en yrkespsykolog. Vid en presskonferens den 21 augusti delgav Göta Rosén sina reaktioner inför vad hon sett och erfarit. Hon talade därvid om den råhet, som förhärskar i ungdomslivet i samband med Kanonloppet. Hon upplevde vad hon sett som »skrämmande och otäckt». Hon säger, att för många ungdomar kan »en sådan här natt bli ett livslångt lidande». Det tycks framför allt vara på två livsområden som dessa skrämmande tendenser uppenbarar sig: sprit och sniffning samt relationen mellan pojkar och — ofta minderåriga — flickor i sexuellt avseende. Småflickorna vandrar mellan pojkarna och behandlas ofta som något slags förbrukningsvaror som man slänger, när man inte behöver dem mer. Att de sexuella övervålden ofta kommer som följd av spritmissbruk synes vara uppenbart. Psykologen Kurt Gordon sade bl.a.: »Den som känner minsta ansvar för ungdomen kan inte bli annat än kusligt berörd vid åsynen av dessa småflickor, knappt tonåringar, som i ohyggligt berusat tillstånd raglade runt, fick uppkastningar och kladdade på pojkarna.» Skilda åtgärder har vidtagits för att dämpa ovan antydda sociala och mänskliga skadeverkningar. Ingen sprit tillhandahölls i år av systembolagen i Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn under lördagen, en skärpt polisbevakning hade inrättats och en bättre ordning på tätplatsen med bl.a. inhägnade tältområden genomförts. Dessa anordningar synes emellertid icke ha varit tillräckliga. Totalintrycket av rapporterna från årets Kanonlopp är att här existerar en problematik av så djupgående och allvarlig art, att den icke kan lämnas åt sidan av riksdagen. Vilken moraluppfattning man än företräder torde enighet vara för handen därom, att de nuvarande förhållandena vid vissa större motortävlingar ofta är sådana, att ur samhällsansvarets och den mänskliga värdighetens synpunkt en förändring måste komma till stånd. Det kan ske antingen så, att de förnedrande sexualbeteendena och den förödande spritförtäringen förhindras eller så, att restriktivitet vid beviljande av tillstånd för tävlingar, där ordningen uppenbarligen är otillfredsställande, tillämpas.

Herr talman! Enligt vad som meddelats i press och TV har svenska regeringen den 9 september i år slutit ett avtal med Förbundsrepubliken Tysklands regering, enligt vilket stoften efter ett stort antal krigsoffer från båda världskrigen, vilka jordats på svenska kyrkogårdar, skall grävas upp och sammanföras till särskilda tyska krigskyrkogårdar eller krigsgravar på tre svenska begravningsplatser: Kvibergs kyrkogård i Göteborg, Pålsjö kyrkogård i Hälsingborg och Norra kyrkogården i Trelleborg. Uppgrävningarna anges beröra 123 svenska församlingar. Enbart i Bohuslän skall 126 döda grävas upp. Av dessa har 75 omkommit under första världskriget och har således vilat i sina gravar omkring femtio år. Som skäl för flyttningarna lär från tysk sida ha åberopats, att man vill underlätta för de anhöriga att besöka gravarna. Flyttningarna skall ombesörjas av en tysk organisation vid namn Volksbund Deutsche Kriegsgräbefärsorge, eingetragener Verein. Denna anordnar sedan flera år gruppresor till tyska krigskyrkogårdar i andra länder. Det har uppgivits att man vid fastställandet av de dödas nationalitet utgått från tyska rikets gränser omedelbart före det andra världskrigets utbrott. En del av de döda, vilkas stoft nu skall sammanföras till tyska krigskyrkogårdar, kan därför tänkas ha kommit från länder och områden som var ockuperade av Tyskland 1939, t.ex. Österrike. På Stenkyrka kyrkogård på Tjörn vilar sida vid sida fyra oidentifierade män, offer vid det tyska fångtransportfartyget Westfalens förlisning utanför Pater Noster under andra världskriget. En av dem var i livstiden norrman, sannolikt fängslad av tyskarna och på väg till koncentrationsläger i Tyskland. Ingen vet längre i vilken av gravarna norrmannen blivit lagd. Enligt vad som uppgivits skall därför stoftet efter alla fyra, även norrmannen, föras bort och placeras i den tyska krigsgraven på Kvibergskyrkogården. Kyrkorådet i Stenkyrka har, redan innan avtalet slöts, påtalat att norrmannens minne därigenom kommer att utplånas, men någon hänsyn har inte tagits därtill. Av allt att döma har man inte inhämtat samtycke till flyttningarna av de anhöriga, där sådana är kända och finns i livet. De anhöriga synes inte ens bli underrättade i samtliga fall utan endast där de betalar underhåll av den nuvarande graven. Med anledning av det anförda får jag anhålla om första kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för eckle siastikdepartementet rikta följande fråga: Vill herr statsrådet lämna kammaren en redogörelse för innebörden i och omfattningen av den åberopade överenskommelsen med Förbundsrepubliken Tysklands regering om flyttning av i Sverige begravda krigsoffer?

Herr talman! Med anledning av universitetskanslersämbetets skrivelse till rektorsämbetena beträffande studietiden i bl.a. moderna språk har en häftig offentlig debatt uppstått beträffande möjligheterna att uppnå erforderlig kunskapsnivå vid förkortad studietid. Vill herr statsrådet till riksdagen redovisa sin syn på vilken kunskapsnivå som från statsmakternas sida bör anses erforderlig för lärare i moderna språk och vilken studietid som bör anslås härför?

Herr talman! I en rekommendation till de nordiska ländernas regeringar år 1961 föreslog Nor diska rådet att regeringarna skulle tillsätta en nordisk ministerkommitté för samordning av hjälpen till utvecklingsländerna. Sedan kommittén tillsatts ägnade den i ett första skede sitt huvudsakliga intresse åt en insats i Tanganyika. Ett skäl som talade för en gemensam nordisk insats i detta land var att inget nordiskt land hade någon egen biståndsverksamhet i Tanganyika, som kunde sammanblandas med den nordiska. En nordisk delegation undersökte på ort och ställe förutsättningarna för en gemensam insats och lade fram ett förslag härom. Resultatet blev att projektet godtogs av ministerkommittén. För Sveriges del presenterades det i proposition nr 100 till 1962 års riksdag. Sedan dess har riksdagen varje år beviljat anslag för Sveriges andel enligt den fördelning av kostnaderna som <ministerkommittén föreslagit. Sverige har svarat för 45 9, Danmark för 23 7, Norge för 16 Zo och Finland för 16 76 av kostnaderna. För Sveriges vidkommande har anslagen till biståndsverksamheten i Tanzania uppgått till sammanlagt 27750 000 kr. under de gångna åren. Samarbetet har utförts i Helsingforsavtalets anda under ledning av en av ministerkommittén tillsatt nordisk styrelse, inför vilken projektets direktör och personal varit ansvariga. Närmare regler om administrationen av Tanganyikaprojektet har intagits i en mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige träffad överenskommelse av den 15 januari 1963. Denna föreskriver en samnordisk administration. Enligt den redogörelse, som statsrådet Lindström lämnade Nordiska rådet vid dess session i februari 1963 i Oslo, bygger det nämnda avtalet på FN-principen om lika inflytande för varje land, medan kostnaderna fördelats efter bärkraft. Statsrådet framhöll i sitt anförande, att den nationella byråkratien i varje land fick hålla sig i bakgrunden och inte sätta tvångströja på sitt lands delegater i de gemensamma organen med förhandsdirektiv som försvårar nödvändiga kompromisser. Statsrådet Lindström förklarade vidare att Nordiska rådet borde uppmana ministerkommittén att fortsätta samråda och att till rådet rapportera om sina erfarenheter. Då ministerkommittén i augusti i år sammanträdde i Köpenhamn tycks den ha ändrat åsikt. Från sammanträdet utsändes en kommuniké vari det bl.a. heter: »Ministerkommittén vedtog at anbefale de respektive nordiske regeringer et forslag til nye retningslinjer for administrationen af nordiske bistandsprojekter. Forslagets vedtagelse vil bl.a. indebere at der skal nedsezettes en faelles styrelse for samtlige nordiske bistandsprojekter, og at administrationen af de enkelte nordiske bistandsprojekter, som regel overdrages et af de nationale bistandsorganer.» Uttalandet kan inte sägas stå i överensstämmelse med statsrådet Lindströms tidigare uttalande eller med det uttalande som Nordiska rådet gjorde 1964, vari det uttryckte sin tillfredsställelse med det sätt varpå arbetet med Tanzaniaprojektet fortskred. Tvärtom torde projektets samnordiska karaktär gå förlorad om ministerkommitténs förslag genomföres. Samtidigt försvinner det bevis på en statsgrupps frivilliga samarbete, som man önskade demonstrera. Om uppskattningen härav vittnar ett uttalande av Tanzanias finansminister A. H. Jamal av den 7 mars 1966, vari han säger: »Det nordiska Tanganyikaprojektet är av stor betydelse för oss, inte endast därför att det lämnar ett direkt bidrag till vår utveckling utan även därför att det visar, hur flera länder kan samarbeta då det gäller att bistå ett utvecklingsland.» Just denna psykologiska effekt ville man från nordiskt håll söka uppnå i ett politiskt splittrat Afrika. sammanträde i Fredericia i september i år framhållit, att det skulle innebära ett allvarligt steg tillbaka sett från nordisk synpunkt om man på ett område, där en samnordisk administration etablerats, återgår till nationella organ. Presidiet har därför hos statsministrarna i de fyra länderna hemställt att den nuvarande ordningen för administrationen av nordiska projekt bibehålles — för Tanzaniaprojektet enligt 1963 års överenskommelse — till dess Nordiska rådet givits tillfälle yttra sig om eventuella ändringar. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet Lindström ställa följande frågor: Vill statsrådet redogöra för de skäl som ligger bakom ministerkommitténs förslag att ändra administrationsformen för Tanganyikaprojektet? Har man vid utarbetande av detta förslag beaktat värdet inåt och utåt av att ha en väl fungerande nordisk administration? Vilket land skall, om förslaget genomföres, erhålla uppdraget att administrera projektet?

Herr talman! I den lönerörelse om lärarnas ersättningar som just nu pågår har alla lektorer föreslagits av staten bli placerade i samma lönegrad. Detta sammanhänger tydligen med att kompetenskravet för ordinarie skollektorat sänkts till licentiatexamen. Till för ett antal år sedan fordrade emellertid staten doktorsgrad för lektorat. De som önskade aspirera på Iektorstjänst var alltså tvungna att disputera och fick ikläda sig betydande utgifter, i regel gjorda med upplånade medel, för att finansiera sina avhandlingar. Doktorslektorerna har därför också hittills uppburit högre lön än licentiatlektorerna. För framtiden kan det naturligtvis förefalla i princip riktigt att lika lön skall utgå för lika arbete, när endast ett minimikrav på kompetens gäller lika för disputerade och odisputerade lektorer. Doktorslektorer ser dock säkert inte i praktiken saken på detta sätt. För dem innebär den lika stora lönen att deras möda och utgifter för doktorsgraden icke längre skall värdesättas och kompenseras, vilket blivande lektorsaspiranter givetvis kan ta hänsyn till genom att avstå från disputation. Men de som inte haft fritt val att utnyttja den sänkta kompetensen uppfattar likalönen som en orättvisa och som ett borttagande av bidraget till förräntning och amortering av den statligt påtvingade men ovälkomna studieskulden. Nämnda bidrag kan kanske sägas ha motsvarats av de två lönegrader varmed staten hittills kompenserat lektorernas doktorsgrad. Kalkylmässigt torde dock bidraget ofta inte ha räckt till stort mer än de vid beskattningen avdragsgilla räntekostnaderna. För amorteringen av studieskulden, vilken dessutom icke är avdragsgill vid beskattningen, har <doktorslektorerna fått anlita lönen i övrigt. Veterligt är det obekant i vilken utsträckning de varit i stånd att nedbringa sina studieskulder. Detta är dock en sak som borde vara klarlagd före övergången till likalönen med dennas relativa försvagning av doktorslektorernas ekonomiska villkor. Dessutom förefaller det vara skäligt att nuvarande doktorslektorer, på vilka staten ställt högre kompetenskrav än licentiatlektorerna, kompenseras i någon annan form än lönegradsmässigt, därest likalönen av andra skäl anses böra införas. Jag får därför anhålla om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för civildepartementet ställa följande frågor: 1) Har utredning gjorts och visar i så fall denna, att nuvarande doktorslektorer blivit fullt eller skäligt kompenserade genom hittillsvarande högre lön för sina ekonomiska kostnader för förvärv av lektorskompetens? 2) Vill herr statsrådet lämna kammaren en redogörelse för de principer som ligger till grund för att i fortsättningen icke på lärarbanan kompensera nuvarande doktorslektorer för deras avhandlingsinsatser i den vetenskapliga forskningen? 3) Överväger herr statsrådet att i annan form än lönegradsmässigt kompensera nuvarande doktorslektorer?

Herr talman! Sedan ungefär ett år tillbaka har avtalsförhandlingar pågått för olika löntagargrupper. Förhandlingarna har präglats av för svenska förhållanden ovanligt stora svårigheter att komma fram till nödvändiga kompromisser. Samhällsekonomiens begränsade utrymme för löneökningar har ställts mot löntagarnas önskemål om att få reallöneökningar. Allteftersom avtalsförhandlingarna fortgått och nya grupper börjat förhandla har läget blivit kärvare, Oavsett hos vem man försöker lägga huvudansvaret för de stridsåtgärder som utlösts kan man konstatera att prisstegringarna av löntagarsidan använts som argument för kraftiga procentuella höjningar. Man torde kunna notera att prisstegringarna har en framskjuten plats i orsakssammanhanget kring den ökade oron på arbetsmarknaden. Att oron har ökat så kraftigt på senare tid torde ha sin grund i att man nu finner att de inkomstökningar som stora grupper fick under sommaren till väsentlig del äts upp av prisstegringar. Från regeringen har inte aviserats några åtgärder som kan betecknas som krafttag mot inflationen. Allmänheten tycks därför antaga att penningvärdeförsämringen kommer att fortsätta och man vill naturligtvis uppnå inkomstökningar, som kan kompensera för kommande prisstegringar. I olika sammanhang kan konstateras att man resignerat accepterar penningvärdeförsämringen och låter den institutionaliseras, med för vårt näringsliv och vår standardutveckling ödesdigra konsekvenser. Mot bakgrunden av arbetsmarknadsläget och den oroande allmänekonomiska situationen är det angeläget att man gemensamt undersöker förutsättningarna för inflationsbekämpande åtgärder. De begränsade åtgärder som hittills företagits har varit otillräckliga. Därför är det mer än någonsin tidigare ange läget att överläggningar kommer till stånd mellan statsmakterna, de politiska partierna, näringslivet och arbetsmarknadens parter för att minska penningvärdeförsämringen. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få ställa följande frågor: Är statsrådet villig ta initiativ till överläggningar med representanter för de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och näringslivet angående åtgärder syftande till ett stabilare penningvärde?

»Har Statsrådet observerat hur de av lekmän sammansatta valnämnderna arbetat till långt in på valnatten — ofta nog till kl. 2—3 — för att verkställa preliminära valsammanräkningar, medan länsstyrelsernas sammanräkningar oftast släpar efter och fördröjes av att tjänstemännen hindras utav löpande länsstyrelseärenden, ordinarie tjänstetidsbegränsning m.m.? Vill Statsrådet föranstalta att vid kommande val länsstyrelserna tillförsäkras ökad tillgång på tillfällig arbetskraftsförstärkning och övertidsersättning så att ej blott val av rikspolitisk betydelse utan även kommunala valresultat och personval, som är av betydande lokalt intresse för allmänheten, kan uträknas inom en rimligare tid?» År och dag som ovan.
Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat inrikesministern, om denne observerat hur länsstyrelsernas röstsammanräkning vid allmänna val fördröjs av löpande länsstyrelseärenden, den ordinarie arbetstidens begränsning m. m,. Han har samtidigt frågat, om inrikesministern vid kommande val vill föranstalta om ökad tillgång på tillfällig arbetskraft och övertidsersättning så att resultatet av inte bara val av rikspolitisk betydelse utan även val av lokalt intresse kan räknas ut inom en rimligare tid. Enligt fastställd fördelning av ärendena inom inrikesdepartementet ankommer det på mig att besvara frågorna. Några bestämmelser om när länsstyrelsens sammanräkning skall vara klar finns inte. I likhet med frågeställaren anser jag det angeläget, att det slutliga valresultatet föreligger så snart som möjligt, oberoende av om valet har rikspolitisk eller enbart lokal betydelse. Det ankommer på vederbörande länsstyrelse att organisera sammanräkningsförrättningen på lämpligaste sätt och avdela tillräcklig personal härför. För sådan tjänsteman hos länsstyrelse, som inte enligt gällande normer har rätt till övertidsersättning, utgår enligt specialbestämmelse i allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän särskilt tjänstgöringstillägg, om hans dagliga tjänstgöringstid till följd av röstsammanräkningsförrättning överstiger den normala arbetstiden. Möjligheterna att anlita egen personal begränsas emellertid av andra viktiga arbetsuppgifter och på sina håll också av vissa vakanser. Flertalet länsstyrelser måste därför i stor utsträckning anlita tillfällig arbetskraft. Ersättning till denna utgår enligt normer som bestäms genom beslut av Kungl. Maj:t. Detta beslut omprövas som ett led i förberedelserna för varje allmänt val. Inför årets kommunalval höjdes ersättningen kraftigt. På vissa håll har det ändå visat sig svårt att finna tillräckligt många lämpliga personer för att förrättningen skall kunna genomföras med den snabbhet, som i och för sig vore önskvärd.

Herr talman! Det är angeläget, att översiktsoch långtidsplaneringen i vårt samhälle förbättras väsentligt. Särskilt från oppositionshåll har understrukits att en effektiv och säker planering är nödvändig för ett framgångsrikt fullföljande av reformpolitiken och för upprätthållande av stabilitet i samhällsekonomien. Det är självfallet inte minst viktigt, att en förbättrad planering eftersträvas för kommunerna och länen. I vissa sammanhang har framkommit, att regeringen avser att införa en >riksplanering; av kommunernas investeringar i anslutning till en mera preciserad lokaliseringsplanering. I inrikesdepartementet har upprättats en PM angående utvidgning av den översiktliga planeringen i länen. Från och med hösten 1966 kommer, heter det, ökade anspråk att ställas på länsstyrelserna i fråga om planeringen för näringslivets lokalisering samt utredningsverksamheten i anslutning härtill. Det har enligt promemorian bedömts önskvärt, att man försöker tillskapa ett system, som ger förtur åt de från samhällets synpunkt viktigaste investeringarna och som möjliggör en sådan samordning av planeringen och investeringsverksamheten inom olika sektorer, att en har monisk utbyggnad blir möjlig i kommunerna. Detta skulle kunna uppnås, heter det, genom en regional investeringsplanering, vilken som första steg klarlägger kommunernas behov av investeringar och anger den prioritering, som varje kommun vill ge olika projekt. Som underlag för denna planering skulle kommunerna upprätta investeringsprogram för t.ex. de närmaste fem åren enligt i stort sett samma metod, som användes i de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen. En utvidgning av översiktsplaneringen i kommunerna och länen är önskvärd. Men det måste enligt min mening vara ett grundvillkor, att planeringen inte får inskränka den kommunala självstyrelsen. Den utformning, som anges i inrikesdepartementets promemoria, synes härvidlag medföra stora risker. Det heter nämligen bl.a., att med utgångspunkt från materialet >»skulle den prioritering som länsmyndigheterna vill ge olika investeringar, sett i ett större regionalt sammanhang, kunna anges». De statliga länsstyrelserna skulle härmed uppenbarligen få ett väsentligt ökat inflytande över de kommunala investeringarna. Följden skulle bli en begränsning av den kommunala självbestämmanderätten. I vissa sammanhang har antytts eller befarats, att regeringen ytterst skulle syfta till en ingående detaljreglering från det centrala planet av kommuninvesteringarna och <näringslivsutvecklingen i kommunerna. Den i inrikesdepartementet upprättade promemorian ger inte belägg för detta. Å andra sidan är det emellertid uppenbart, att byggnadsregleringslagen med den utformning, som den erhöll genom ändringsbeslutet 1965, ger möjligheter till en långtgående fysisk detaljreglering på grundvalen av t.ex. en investeringsplanering för kommunerna. Det är anledning att erinra om att i andra sammanhang eftersträvats ett ökat utrymme för den kommunala handlingsfriheten. Uttalande i detta syfte har gjorts t.ex. av statsrevisorerna i 1960 års revisionsberättelse och av riksdagen i samband med kommunblocksbeslutet 1962. Från den senaste tiden kan exempelvis nämnas, att kommunalrättskommittén föreslagit, att den gällande underställningsskyldigheten för kommunerna beträffande lån, borgen och fondering skall upphävas. Den i inrikesdepartementet upprättade promemorian och de längre gående regeringsåtgärder, som i varje fall kan befaras, skulle sålunda motverka denna strävan till en förstärkning av den kommunala demokratien. Det är i och för sig självklart, att statsmakterna skall ange ramarna för kommunernas verksamhet. Med det ansvar, som regeringen har för den ekonomiska politikens utformning, måste detta innefatta givetvis även uppgiften att hålla kommuninvesteringarna inom ramen för det samhällsekonomiskt möjliga. Men denna uppgift bör inte lösas genom fysisk detaljreglering utan i stället genom åtgärder av generell natur och i samråd med kommunförbunden. Den tillämpning, som byggnadsregleringen under senare tid fått, har redan inneburit en detaljreglering, som kan motiveras och accepteras endast i ett för samhällsekonomien extraordinärt läge. Såsom framhållits är en översiktsplanering för kommuner och län av stort värde. Enligt min mening bör emellertid detta vara en uppgift, som ankommer på kommunala organ. Det skall erinras om att länsdemokratiutredningen i sitt betänkande 1965 gav förord åt en sådan utveckling: >Av intresse i sammanhanget är särskilt om man kan bereda länens valda representanter tillfälle att påverka de för länen väsentliga bebyggelseoch lokaliseringsfrågorna.> Regional lokaliseringsoch investeringsplanering skulle sålunda ankomma på ett länskommnalt organ. Närmast till hands ligger tanken att låta ett sådant organ träda i stället för det vid länsstyrelsen inrättade planeringsrådet, som är väl kommunalt förankrat men som har endast rådgivande funktion. Årets riksdag har i anledning av motioner uttalat, att planeringsrådets ställning och funktion inom en nära framtid kan komma att omprövas. Avgörande härför torde bli det nu pågående utredningsarbetet inom i första hand länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. Det förväntas, att dessa utredningar skall vara färdiga med sitt arbete inom snar framtid. Först sedan detta material framlagts, torde man mera definitivt kunna avgöra hur den översiktliga planeringen i länen bör vara utformad. Översiktsplanering i kommuner och län är såväl principiellt som praktiskt av stor betydelse. Konstitutionellt kan sådana bestämmelser ges i form av administrativa förordningar, som inte behöver underställas riksdagen. Inrikesdepartementets promemoria ger närmast vid handen, att man tänkt sig den regionala investeringsplaneringen utbyggd på en sådan grund. Den stora betydelse, som översiktsplaneringen i kommuner och län har, motiverar emellertid enligt min mening, att riksdagen får uttala sig om riktlinjerna för densamma. Med stöd av vad jag här anfört anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet ställa följande frågor: 1) Avser herr statsrådet att vid utvidgning av den översiktliga planeringen i länen vidta åtgärder i syfte att bevara och om möjligt stärka den kommunala självstyrelsen? 2) Ämnar herr statsrådet låta riksdagen genom beslut uttala sig om riktlinjerna för en översiktlig planering i kommuner och län?

Herr talman! Den gångna sommaren och hösten har bjudit på åtskilliga förändringar på det utrikespolitiska fältet men också på uteblivna scenskiften, där sådana hade varit högeligen önskvärda. I stort sett har dock dessa problem inte direkt berört Sverige, låt vara att de indirekta verkningarna med sannolikhet kommer att visa sig bli betydelsefulla även för oss. Jag skulle därför förmoda att vi flera gånger senare under riksdagarna kommer att få dryfta hithörande problem. Jag inskränker mig alltså vid detta tillfälle till några korta kommentarer om ett par internationella situationer samt några för oss i tiden närliggande viktiga frågor, som berör den internationella handeln. Att Förenta Nationernas generalförsamling nu har fattat ett viktigt beslut om Sydafrikas mandat över Sydvästafrika — ett mandat som Sydafrika på ett synnerligen märkligt sätt förvaltat under en lång tid — måste hälsas med tillfredsställelse. Från folkpartiets sida har vi tidigare påyrkat att regeringen skulle verka för ett sådant ställningstagande som innebar att Förenta Nationerna klart sade ifrån att Sydafrika inte längre skulle förvalta mandatet. Det mest betydelsefulla som nu skett är väl att beslutet i Förenta Nationerna kunnat biträdas av både Förenta staterna och Sovjetunionen. Man måste emellertid var klart medveten om att från beslut till realiserande är vägen mycket lång och svår, och det kommer vi säkert att märka när vi i framtiden får dryfta detta spörsmål. Däremot står tydligen Rhodesiafrågan och stampar på samma fläck som tidigare. Frågan om tvingande sanktioner som ersättning för den konsumentbojkott, som man tidigare har beslutat om i Förenta Nationerna, kan bli högaktuell. För Sveriges vidkommande har inte den frågan så stor betydelse, eftersom vi redan helt har anslutit oss till den frivilliga bojkotten och avbrutit våra handelsförbindelser med Rhodesia. EFTA har utvecklats väl i fråga om sin första uppgift. Om ett par månader förverkligas alltså den målsättning som uppsatts vid bildandet, d. v. s. ett frihandelsområde för industrivaror som kommer att omfatta nästan 100 miljoner människor. England har som bekant förbundit sig att den sista november avskaffa den kvarstående extra importavgiften på 10 procent. Handeln mellan EFTA-länderna har under organisationens tillvaro, alltså sedan 1959, fördubblats, och mellan de fyra nordiska länderna har den ökat med 150 procent. Men EFTA:s handel med EEC har också ökat och i stort sett bibehållit samma tillväxttakt som innan EFTA bildades. Handelsutvecklingen har som bekant varit starkt skiftande för de olika EEC-länderna, men jag talar här alltså om EEC som helhet. De senaste årens stigande tullmurar kring den s.k. gemensamma marknaden har dock satt spår och kommer att göra detta ännu mer sedan tullharmoniseringen inom EEC ytterligare byggts upp och fullt genomförts. Därtill kommer att vissa av EEC-länderna har tillgripit mycket kraftiga åtgärder för att få bukt med inflationen, vilket gjort dessa våra exportmarknader mer tungarbetade än tidigare. Det är alltså ur alla synpunkter viktigt att EFTA:s andra stora uppgift, nämligen att vara ett instrument för att nå en enad västeuropeisk marknad, starkt aktualiserats. Den danska tanken på en gemensam nordisk framstöt för att komma närmare detta mål är kanske i och för sig intressant, om den spelas ut på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, men den kan vara skadlig om den sker felaktigt. Norden är ju EEC:s stora handelspartner. Under år 1965 sålde de sex EEC-länderna för 4 448 miljoner dollar till de fyra nordiska staterna men för bara 3 900 miljoner dollar till USA och Kanada tillsammans. Den mäktiga gemensamma marknaden kan därför inte vara oberörd av hur en enig nordisk marknad reagerar. En förutsättning för varje enskilt lands eller landgrupps propåer i EEC måste dock — när det gäller medlemmar i EFTA — vara att alla EFTA-länderna inte bara hålls underrättade om vad som sker utan också att Londonöverenskommelsen om alla EFTA-länders gemensamma inträde i EEC vidhålls. Vi har i Sverige med rätta kritiserat England för dess brott mot Stockholmskonventionen när den extra importavgiften infördes. Det vore orimligt att vi i vår tur skulle svara med att bryta en annan Överenskommelse. Det kan naturligtvis tänkas att Englands ekonomiska besvärligheter kan skapa komplikationer för dess medlemsskap i EEC, men i så fall bör förhandlingar ske om hur de problemen skall lösas. Vid de nordiska överläggningar som ägt rum i denna fråga har den danska regeringen intagit en ståndpunkt, som närmast tycks innebära att Norden skulle kunna — obekymrat om Londonöverenskommelsen — separat söka sig in i den gemensamma marknaden. Bortsett från det faktum att tidpunkten för dylika ansökningar just nu tycks vara illa vald — EEC är tills vidare inte öppet för sådana diskussioner — är det beklagligt att förslaget har framförts. Det verkar som om Danmark vid det tillfället var okunnigt om den spontana reaktion mot förslaget som både den svenska och den norska regeringen senare givit uttryck för. Jag kan inte förstå annat än att det borde ha varit möjligt för den svenska regeringen, som väl ändå inte varit okunnig om den danska inställningen, att försöka förhindra det utspel som Danmark gjort. Jag tror nämligen att detta redan nu avsevärt har skadat det nordiska samarbetet i förhållande till EFTA som helhet. I varje fall tycks man nu i England ha fått klart för sig att Londonöverenskommelsen här inte spelar någon roll. Enligt min mening är det alldeles nödvändigt att den alltjämt vidmakthålles. Det kan komma att gälla också oss. Med hänsyn till EFTA-gruppens konkurrenskraft har EFTA:s ekonomiska utskott ansett det nödvändigt att följa prisutvecklingen inom medlemsländerna. Utskottet skall också ge, som det heter, sekreta råd till aktuella länder om hur dessa skall bära sig åt för att motverka inflationstrycket. Uppslaget har framförts av statssekreterare Krister Wickman. Dennes erfarenheter av den svenska konkurrenskraftens förhållande till kostnadsstegringarna är säkerligen betydande. Eftersom det av tidningsredogörelserna framgår att även handelsministern har varit inne och diskuterat frågan i Schweiz, har uppslaget tydligen den svenska regeringen som sponsor. Detta kan väl bara innebära att regeringen ansett sig i behov av internationella expertråd, gärna hemliga. Att den skulle kunna tjänstgöra som framgångsrik rådgivare åt andra förefaller mindre troligt med hänsyn till den svenska inflationsutvecklingen under de senaste tjugo åren. Med tillfredsställelse noteras att de nordiska länderna vid Kennedyrundan kommer att uppträda som en enhetlig part med en gemensam representant, i sin tur biträdd av en rådgivare från varje land. Det är det mest betydelsefulla beslut om gemensamt nordiskt uppträdande på den handelspolitiska fronten utåt som hittills har fattats. Vi har anledning att knyta betydande förhoppningar till detta. Att Norden i Kennedyrundan kan som en enhet uppträda med betydande styrka är klart. Men därutöver bör man få hoppas att den påbörjade samordningen även kan sträcka sig längre och medföra en vidare utveckling av det ekonomiska samarbetet inom Norden, sedan frågan vid Nordiska rådets Köpenhamns session i vintras närmast gett intryck av att gå i baklås. När finansministern i våras framlade sin kompletteringsproposition noterades från flera talare att den framtidsvy han målade hade en något mörkare tonfärg än vanligt. Med hänsyn till de begränsande åtgärder i olika avseenden som han ansåg sig kunna ta hänsyn till trodde han sig dock kunna räkna med en förbättring i den ekonomiska utvecklingen i landet, en stark begränsning av prisstegringarna, en reell minskning av gapet i utrikeshandeln, ett bostadsbyggande i stort sett efter den uppdragna ramen och industriella rationaliseringsinvesteringar som skulle motverka kostnadsstegringar. Den fråga man naturligt nog ställer efter de sex månader som har gått sedan dess gäller utvecklingen i berörda ayvseenden. Jag måste tyvärr konstatera att situationen är en smula oklar. Det är svårt att avläsa den reella innebörden i skedda förändringar. En del optimistiska deklarationer har under sommaren, och framför allt under valrörelsen, gjorts från socialdemokratiskt håll. Verkligheten är ju nu inte lika lätt att manövrera. Huruvida de små tecken till avmattning i högkonjunkturen som man på sina håll trott sig spåra ger uttryck för någon tillförlitlig trend är sålunda tveksamt. Näringslivets egen bedömning ger därvidlag ingen klar ledtråd. Beträffande utvecklingen hade det ställts i utsikt såvitt jag förstår att före dagens remissdebatt konjunkturinstitutets höstrapport skulle vara tillgänglig, men jag har inte sett den och kan därför inte yttra mig om vilka slutsatser man där drar av utvecklingen. Om prisutvecklingen kommer att visa någon avböjande kurva är väl också tvivelaktigt, i varje fall lär den inte bli stor. Konsumentprisindex steg 1965 med cirka 6 procent. Finansministern beräknade i kompletteringspropositionen stegringen 1966 till 3,5 procent. Den siffran är ju redan nådd. Under årets nio första månader var stegringen 3,6 procent. Finansministern har sedan i ett föredrag höjt budet från aprilbudgeten till 4,5 procent. Men man har anledning att se skeptiskt även på den siffran. Det skall nämligen observeras att löneutflödet från tidigare under året avslutade löneförhandlingar har börjat relativt sent och att årets förhandlingar ännu i dag, den 1 november, inte är helt avslutade. Effekten av lönetillskotten började på allvar visa sig först under sensommaren och hösten. Därpå tyder bl.a. den markanta köpkraftsökning som har framträtt i september med bl.a. en ökning av bilregistreringarna. Sannolikt kommer därför årets sista månader att visa en fortsatt Prisstegring, vartill en forcering av igångsättningarna inom bostadsbyggandet säkerligen bidrar. Den = förstärkta priskontroll som skulle tjäna allmänheten till ledning har därtill visat sig så ofullständig, att ett fortsättande på samma sätt snarare kommer att komplicera än förklara och mer undergräva än stärka den köpande allmänhetens förtroende till uppgifternas reella värde, Bostadsbyggandet väntas under årets sista kvartal komma att uppvisa en rekordartad igångsättningsnivå. Det blir emellertid en helt konstlad historia. Anhopningen till sista kvartalet är inte huvudsakligen föranledd av den hårda vintern utan har helt andra skäl, framför allt kapitalbristen, men det finns också andra orsaker, Det lär vara regeringens ambition att gapet mellan ram och verklighet inte skall bli så stort och därför skulle igångsättningen komma att forceras. Även med en hättig rusch under de återstående månaderna på året kan man nog inte fylla den ram som regeringen i våras betraktade som realistisk. Kreditsituationen har verkat förödande inte bara på det sättet att bostadsbyggandets omfattning blivit starkt beskuren. Härtill kommer att en hel rad fallissemang har inträf fat även för byggnadsföretag som ansetts ha en god ställning men som på grund av kreditskärpningarna har kommit i akuta ekonomiska svårigheter, Den största eftersläpningen när det gäller igångsättningen föreligger i stockholmsregionen, där <bostadsbristen är störst. I vissa fall hade avsevärt mindre än hälften av planerade bostadsbyggen kommit i gång när endast tre månader återstod av byggåret. Som ett litet men märkligt kuriosum kan noteras att ehuru situationen relativt tidigt varit bekant och stått klart för regeringen, ansåg sig socialdemokraterna ändå tydligen böra förbättra sin situation inför valet genom att ställa ljusa löften om ett bostadsbyggande på 1000000 nya lägenheter inom tio år. I och för sig är inte detta löfte särskilt märkvärdigt. Det borde vara det minsta man kan åstadkomma på tio år, men att den hittills förda politiken skulle kunna leda till ett infriande av löftet trodde tydligen inte en växande del av väljarkåren. Erfarenheterna av regeringens ryckiga planering av bostadspolitiken avspeglade sig ganska klart i valet. Fjolårets dystra resultat av utrikeshandeln skall avsevärt förbättras hoppas finansministern, Så till vida tror jag att han har rätt att handelsbalansen kan något förbättras. Däremot är det tveksamt om inte det s.k. tjänstenettot kommer att undergå en väsentlig nedgång så att finansministerns senaste kalkyl om en nedgång i det reella underskottet med omkring en tredjedel verkar rätt löst grundat. Om löneförhöjningarna skulle leda till ökad bilimport i slutet av året kan detta starkt påverka utrikeshandelns totala resultat. De ökade möjligheter till industriella investeringar som givits har utnyttjats väl. Eftersom industrien numera till stor del inte kan själv finansiera investeringarna så har det nuvarande läget medfört väldiga räntebördor. Vid Industriförbundets höstmöte betecknade en känd bankman förräntningsbör dan som grotesk. En summering av kapitalkostnaderna vid en av den senaste tidens största nyemissioner visar exempelvis att räntan blir omkring 26 procent. I den mån sådana pengar skall stå till förfogande för rationaliseringsinvesteringar, frågar man sig verkligen om investeringarna kommer att kunna neutralisera kostnadsstegringarna i nämnvärd omfattning. De problem som kreditläget har skapat — och det gäller inte bara industrien — har regeringen inte angripit alls eller angripit med kortsiktiga improvisationer, där man har minskat de kreditmöjligheter som bostadsbyggandet skulle kunna tillgodoräkna sig. Halvt i panik har regeringen sedan vid något tillfälle släppt ut pengar så att säga vid sidan av de normala kreditvägarna för att tillfälligtvis skapa en viss lättnad. Men de mer långsiktiga åtgärder som länge har förordats från oppositionen och för den delen även från andra håll om nya stimulanser för sparande, för kapitalbildning på olika fält och för en friare kapitalmarknad har regeringen avvisat. Jag vill erinra om att det bl.a. här från oppositionen förelegat klara krav på en stimulering av målsparandet för bostäder, vilket ju i detta sammanhang hade varit av ett visst intresse. Socialdemokraterna har inte ansett sig ha anledning att biträda ett sådant förslag. Jag tror att det har varit till skada att så inte har skett. Den ökade övergång till en friare bostadsmarknad som regeringen nu har varskott om är en eftergift åt Oppositionen, som i flera år har krävt att någonting skulle ske utöver de principbeslut som tidigare har fattats och den frisläppning som tidigare har skett. Vi har dock ständigt betonat att övergången måste ske på ett sådant sätt att väsentliga negativa verkningar förebygges. Vad ett näringslivsdepartement kan komma att uträtta återstår att se. Med en klok uppläggning kan det måhända få ett positivt värde; med en socialis tisk uppläggning kan det bli till skada. Med intresse och inte alldeles utan farhågor motses närmare riktlinjer för ett sådant departements verksamhet. Dessa kortfattade reflexioner kring utvecklingen sedan i våras har jag i huvudsak ägnat avsnitt som utgjort väsentliga debattfrågor i årets valrörelse. Den förskjutning i väljaropinionen som skedde vid detta val är den mest markanta som har förekommit i vårt land på en mansålder. Visst har partier tidigare haft både stora valframgångar och mycket kännbara valnederlag, men dessa har i regel varit förbundna med konkreta ställningstaganden i en aktuell fråga, och framför allt har det inte i sådan omfattning som nu gällt ett parti i ensam regeringsställning. Tidigare förluster för sådana partier har varit av måttlig omfattning. Att man vid detta tillfälle ägnar speciell uppmärksamhet åt valutgången är av dessa skäl motiverat, låt vara att den livliga eftervalsdebatten i tal och press redan grundligt har analyserat och dragit slutsatser. Skillnaden mellan tidigare valbakslag för olika partier och det som socialdemokraterna nu har fått röna markeras framför allt av att väljaropinionen denna gång tydligt och klart underkänt en hel regeringspolitik. Ingen isolerad fråga har utkristalliserats såsom avgörande för valutgången; däremot väl ett flertal förstarangsspörsmål som har utgjort väsentliga delar av den socialdemokratiska regeringens politik. Dit hör stabiliseringspolitiken, som till den grad misslyckats under årens lopp att kostnadsnivån år efter år har skjutit i höjden och skapat allvarliga problem för vår export. Dit hör oförmågan hos regeringen att komma till rätta med bostadsbristen — särskilt accentuerad i år — liksom med köproblemen på vårdområdena. Dit hör förmyndarattityden sådan den har tagit sig uttryck i hållningen under avtalsförhandlingarna med tjänstemännen. Dit hör ensynt heten och taktiken i jordbruksfrågan, njuggheten i u-landshjälpen, partiegoismen i författningsfrågan och åtskilligt annat. Det ena har efter hand fogats till det andra. Den missnöjda väljaropinionen har varit delad om vad som bör göras, men tydligen har den varit alldeles enig om en sak: det kan inte få fortsätta så här! Hur skall det då fortsätta? Det är en fråga som säkerligen hela svenska folket ställer sig efter valet. Något svar har regeringen inte givit, om man inte dit skall räkna påståendet att ett näringsdepartement skall inrättas. Några konstitutionella följder av valutgången har regeringen inte ansett sig behöva dra — och formellt har den varit i sin fulla rätt att låta bli — men underlåtenheten att utlysa nyval av andra kammaren eller ställa sina taburetter till förfogande skall för alltid moraliskt belasta den regering vars måhända märkligaste skapelse är det monstruösa kommunala valsambandet. I ett ögonblick när denna teori kunde ha omsatts i praktisk verklighet försvann den likt en hägring som bleknar för dagsljuset. Efter en valrörelse som praktiskt taget uteslutande gällt livsviktiga rikspolitiska problem blev och förblev valet för regeringens vidkommande — kan man tänka sig! — något som inte hade med riksdagens sammansättning att göra. En ömkligare attityd än denna lär sällan få skådas från en regering som sakligt och moraliskt vill stå för sina åsikter. Det rejälaste sättet att komma bort från dessa halvhetens val som ett kommunalt valsamband innebär är att kommunalval får vara val om kommunala frågor och riksdagsval får vara val om rikspolitik. Om något har vad som konstitutionellt hänt — eller rättare: inte hänt — efter den 18 september visat betydelsen av att val som rör rikspolitik också får en direkt och snabb återverkan på regering och riksdag — i samma riktning som valutslaget, inte tvärtemot. Nu har, som alla vet, resultatet blivit att det socialdemokratiska partiet, som förlorat nära I procent av väljaropinionen i förhållande till 1962 och 5 procent i förhållande till 1964 års val, återkommer till riksdagen med en förstärkning av ett mandat från den 1 januari nästa år. Historien verkar som ett Spex, iscensatt av någon van stjärnspexare. När nu regeringen bestämt sig för att ingenting särskilt skall behöva ske i fråga om riksdag eller regering, väntar svenska folket säkerligen — inom alla grupper — med desto större spänning på en regeringsdeklaration som man trodde skulle komma vid höstsessionens öppnande men som då uteblev. Alldeles har väl ändå inte den starka opinionssvängningen hunnit rinna av regeringen på denna korta tid? På valnatten och strax därefter var statsministern, såvitt jag förstod, villig att ta itu med större kraft mot prisstegringarna, se till att bostadsbyggandet gavs bättre resurser även planeringsmässigt, hoppas jag — bereda större utrymme för u-landshjälpen och åtskilligt annat, men allteftersom dagarna runnit undan verkar det som om beslutsamhetens friska hy gått i eftertankens kranka blekhet över även hos herr Erlander. Mot tidigare deklarationer om nya friska takter i bostadsbyggandet har finansministern för en tid sedan deklarerat att vi får nöja oss med ett nytt år utan någon ökning av byggkvoten. är det — liksom i Wennerströmaffären även nu bristande information mellan statsråden som förorsakat missförstånd, eller lider regeringen av inre oenighet i bostadsfrågan, eller är arbetsfördelningen sådan att en del statsråd skall ställa saker och ting i utsikt, medan finansministern, som har hand om penningpungen, skall komma efteråt och förklara att det enda han kan lova är att alla skall bli missnöjda när statsverkspropositionen presenteras? Sällan torde en regerings handlingslinje ha verkat så obefintlig. Därför tillåter jag mig, herr talman, att ställa en direkt fråga till regeringen: Vilka politiska slutsatser drar regeringen av valutgången, d. v. s. i vilka hänseenden är regeringen besluten att bättre tillgodose väljarnas krav? Jag har tidigare nämnt några av dessa krav. Regeringen känner dem säkert; jag behöver inte upprepa dem. Att en ny och verkningsfullare politik i dessa avseenden måste till, har en övervägande del av väljarna klart sagt ifrån, men regeringen har hittills varit stum eller mångtydig, vilket man vill. Här är nu vid höstremissen det lämpliga tillfället att lägga fram regeringens politiska program efter valet. Att det inte sker vid en presskonferens bör inte störa. Tidningsmän finns här gott om, och radio och TV är också påkopplade, om den förutsättningen skulle anses nödvändig för politiska regeringsdeklarationer. Dessutom finns här ju riksdagsmän, vilket rimligen borde ha någon betydelse! De samlingssträvanden för vilka mittensamverkan har varit den främsta förebilden har i valrörelsen visat sig motsvara en stor väljaropinions önskningar. KDS gjorde vad den kunde för att försvaga mittenpartiernas valresultat men lyckades obetydligt. Den överströmning av väljare från socialdemokratien till mittenpartierna och den ökning, som därigenom kommit hela den icke-socialistiska oppositionen till del, innebär inte bara en misstroendeförklaring mot den socialdemokratiska politiken utan därtill en ökad uppslutning kring den linje som mittenpartierna presenterat. Nu har ju herr Erlander vid skilda tillfällen förklarat att oppositionen saknar alternativ; senast sade han det i en debatt här i kammaren i våras. Tydligen har stora delar av väljarkåren inte den uppfattningen. Och om nu herr Erlander efterlyser alternativ tillåter jag mig upprepa en fråga som jag en gång tidigare ställt i en remissdebatt: alternativ till vad? Någon samlad socialdemokratisk regeringslinje har inte presenterats, och den praktiska regeringspolitiken ger i många fall sådana intryck av planlöshet och improvisationer att det sannerligen inte är lätt att uppfatta någon linje där heller. Folkpartiet och centerpartiet har däremot före valet utförligt presenterat den politik som de gemensamt vill arbeta för. Det har skett punkt för punkt och med all konkretion i detaljer där så varit möjligt. I utskottsreservationer och särskilda yttranden vid vårriksdagen har dessa två partier ytterligare angivit sina strävanden, såväl när det gäller bostadspolitiken, dess planering, rationalisering och finansiering, som i fråga om den ekonomiska politiken. I sju punkter preciserade mittenpartierna i våras olika åtgärder för den ekonomiska politiken. Även i medvetandet om att det kan vara ett Sisyfosarbete att åstadkomma reda i den ekonomiska situationen, dit det långa socialdemokratiska maktinnehavet fört oss, skall vi verka för att en sådan upprensning verkligen kommer till stånd. Under den tid som återstår till 1968 års val skall vår strävan vara att befästa och söka ytterligare öka den röstmässiga förstärkning som 1966 års val givit oppositionen. Målsättningen är att genom 1968 års val äntligen åstadkomma det skifte vid makten, som en starkt växande andel av Sveriges folk begär.